Fru talman! Det svenska samhället håller på att klyvas socialt och regionalt. Det innebär att många människor och många hushåll får större och större svårigheter att få en dräglig tillvaro i sin vardag. Det leder till att dessa människor känner större och större otillfredsställelse och utanförskap i sin tillvaro. Det leder till den sociala klyvning som nu sker. Den regionala klyvningen är till stor del ett resultat av den sammantagna sociala klyvningen. Låga inkomster och bidragsberoende finns förvisso i alla delar av landet, men genomsnittligt sett är de mest företrädda i vissa delar. Därmed bidrar den sociala klyvningen till att t.ex. skattekraften i kommuner i dessa områden halkar efter och förstärker den regionala klyvningen. Den regionala klyvningen förstärks också av t.ex. bristande infrastruktursatsningar i just dessa områden. Den här sociala och regionala klyvningen skapar problem så att sätta i bägge ändar. I områden som brukar betecknas som tillväxtområden skapas trafikinfarkter, växande miljöproblem, och där skapas bostadsbrist med höga bostadskostnader som följd. I avfolkningsbygder skapar klyvningen ytterligare uttunning av den redan klena servicen och därmed höga kostnader för att tillgodogöra sig den samhällsservice och den kommersiella service som vi alla är beroende av. I båda fallen leder det till problem för enskilda människor som inte ges möjligheter att förverkliga sina drömmar och ambitioner på grund av den sociala och regionala klyvningen. Här krävs en annan politisk inriktning som grundas på en helhetssyn och en ambition att åstadkomma en bättre balans i det svenska samhället och som ger enskilda människor större möjlighet att öka sitt självbestämmande. Fru talman! Det är i detta perspektiv och mot denna bakgrund som Centerpartiet har utarbetat och formulerat sina förslag på det skattepolitiska området. Vi har också ålagt oss den självklara restriktion som ligger i att inte sänka skatterna på ett sätt och i en omfattning som äventyrar balansen och stabiliteten i våra gemensamma finanser. Det har lett till att vi har prioriterat tre sjok av viktiga skattesänkningar, nämligen sänkta inkomstskatter i låga och normala inkomstlägen, sänkt och rättvisare fastighetsskatt samt sänkta arbetsgivaravgifter för framför allt småföretag. Det här är alla för oss viktiga skattesänkningar, men allra viktigast av dem är sänkningen av inkomstskatten i låga och normala inkomstlägen. Det beror på att det är i dessa inkomstlägen som den sociala klyvningen och det bristande självbestämmandet är mest påfallande. Fru talman! Vi har under decennier fört en debatt i Sverige om marginalskatternas storlek och den skada som de medför. Debatten var som hetast före skattereformen för ungefär ett decennium sedan, men den har levt kvar fram till våra dagar. En av anledningarna är naturligtvis att merparten av de etablerade samhällsdebattörerna själva befinner sig i de högre inkomstlägen där marginalskatteproblemet finns. Marginalskatteproblemet består ju i att en större del av en inkomstökning går till skatt. Det berör i huvudsak de knappt 20 % av de svenska inkomsttagarna som har så höga inkomster att de berörs av statlig inkomstskatt. I verkligheten är det ju marginaleffekten i lägre inkomstlägen som är det stora problemet i detta hänseende för enskilda människor, till sin totala volym och därmed för samhället. Marginaleffekten består i den samlade effekten av en ökad skatt och minskade bidrag vid en inkomstökning. Den uppgår ofta till 80 % eller mer i låga inkomstlägen. I socialbidragsberoende hushåll är den t.o.m. ofta 100 %, dvs. att hela inkomstökningen äts upp av marginaleffekten. Det är självklart att detta medför att arbetsviljan hos dem som berörs dämpas en aning - för att uttrycka sig milt och diplomatiskt. Vårt förslag innebär ett skatteavdrag - lika stort för alla - på 10 000 kr. Det innebär också ett förvärvsavdrag på upp till 10 800 kr för dem som har förvärvsinkomst av lön eller näringsverksamhet. Det ger ett kraftigt incitament till att gå från bidragsberoende till en arbetsinkomst. Det nuvarande grundavdraget utgår enligt vårt förslag ur skattesystemet. Att ta bort grundavdraget leder i sin tur till att den kommunala skattekraften ökar. Vi föreslår att den skatteökning som detta ger till kommunerna regleras i enlighet med den s.k. finansieringsprincipen, dvs. att reglering sker genom minskade statsbidrag. Det här ökar också kommunens självbestämmande. Vårt förslag ökar nämligen kommunernas egen skattekraft och minskar också kommunernas bidragsberoende. Fru talman! Vi har låtit Riksdagens utredningstjänst göra en regional fördelningsanalys av vårt inkomstskatteförslag. Den bekräftar det som vi kunde sluta oss till själva, nämligen att vårt förslag har stor betydelse, inte bara för den sociala utan också för den regionala klyvningen. Omfattningen visade sig dock större än vad vi hade förutsett. Den samlade positiva effekten är störst för medborgare i det som indelningsmässigt kallas för norra Sveriges inland där den uppgår till nästan 800 kr per invånare på årsbasis. Det skulle föra för långt att i dag mera detaljerat redovisa analysresultatet, men den som har intresse är välkommen med en förfrågan därom. Sammanfattningsvis använder Centerpartiet också skatteinstrumentet för att minska den sociala och regionala klyvningen och för att öka det personliga självbestämmandet. Vi sänker skatterna för dem som bäst behöver det, inte för dem som skriker högst. Fru talman! Men hänsyn till dagens karaktär av examensdag yrkar jag inte bifall till reservation nr 13.

Fru talman! För några veckor sedan var statsministern på Kommunalarbetareförbundets kongress för att tala. Statsministerns tal föranledde följande rubrik i en av de tidningar som trycks på rosa papper: "Göran Persson lovar fortsatt höga skatter." Ja, det sade socialdemokraternas partiordförande, men han förklarade också varför. Han sade: Skatter är inget självändamål Skatter är till för att betala våra gemensamma utgifter. Göran Persson sade också: En offentlig sektor måste enligt oss socialdemokrater vara stor och omfatta alla. Frågan är, sade Göran Persson, om vi kan och vill betala för att vi ställer upp för varandra. Svaret är, och det är vi socialdemokrater övertygade om, att svenska folket är berett att betala jämförelsevis höga skatter för att få den trygghet som generella välfärdssystem ger. Det är viktigt att dessa system omfattar alla och att tryggheten omfattar olika skeden i vårt liv. Vi måste vara beredda att betala för de nyttigheter som vi, ofta i stor enighet, har beslutat om. Det gäller allt från vården, omsorgen och skolan till försvaret och allt däremellan. Det är så elementärt att det egentligen inte borde behöva sägas, att om man vill ha något som kostar pengar så får man faktiskt vara beredd att betala för det. Tage Erlander, en annan partiordförande i det parti som jag tillhör, var alldeles övertygad om att när människorna får det bättre så stiger kraven på sådana nyttigheter som bara samhället kan ge. Samhället, alltså vi alla tillsammans, är den enda rationella vägen att erbjuda detta till dem som bor och arbetar i Sverige. Detta var Tage Erlanders mening. Men han sade också att välfärdssamhället inte är starkare än den vilja till gemensam finansiering som människorna har. Det är därför som vår nuvarande partiordförande formulerar sig så att det i hans anförande finns täckning för den där rubriken som jag började med att citera. Men, och detta är ett viktigt men, skatter har, som Göran Persson sade, inget egenvärde. Förutom det ändamål som jag tidigare talade om, alltså att betala våra gemensamma åtaganden, menar vi socialdemokrater, och här är vi verkligen beredda att ta strid, att skatterna ska tas ut efter rättvisa principer och efter bärkraft. Den som har större inkomster ska bidra med en större andel av sin inkomst i skatt. Det är därför som vi tycker att det är fel att, som framför allt moderaterna föreslår, slopa statsskatten. Fru talman! Nu ska jag avslöja en hemlighet som kanske överraskar någon. Jag är, precis som Olof Palme, alldeles övertygad om att det går att övertyga dem som har det relativt bra ekonomiskt att det även för dem är bra med minskade klyftor. Det är bra även för dem om klyftorna minskar i stället för att de ökar. Det är bra även för de ekonomiskt välbesuttna med minskade klyftor, därför att ökade klyftor leder, förr eller senare, till social oro, och det är inte bra för någon. En del tycker kanske att jag är blåögd, nostalgisk eller t.o.m. dum som tror att det är så här. Men jag är faktiskt övertygad om att det är så. Minskade klyftor är bra för alla. Detta var som jag sade en tes som Olof Palme drev med en viss frenesi, för att uttrycka det försiktigt. Jag lovar er som i likhet med moderaterna vill införa en platt skatt att vi socialdemokrater med all vår energi och all vår känsla för rättvisa kommer att slåss för dessa principer som Olof Palme var ett sådant fantastiskt bra exempel på. I motsats till Tom Clancys romanhjälte den tidigare säkerhetsagenten Jack Ryan, Carl Fredrik Graf och, vilket smärtar mig att behöva säga det, numera också Folkpartiet och, om jag har förstått det rätt, Kristdemokraterna vill vi ha kvar progressiviteten i skatteskalan. Skattepolitiken är ett viktigt verktyg för att minska klyftorna i samhället. För att uttrycka det rakt på sak och kanske lite rått, men framför allt för att tala i klartext: Jag tycker att det är fel att man ska ha en skattesänkning på 6 000-7 000 kr i månaden genom sänkt statsskatt om man tjänar 600 000 kr per år, eller som finansministern sade, tio gånger så mycket som folk i vanliga inkomstlägen. Detta är orationellt, det är ekonomiskt lättsinne, och det är orättvist. Framför allt är det orättvist. Hittills har jag uppehållit mig vid två aspekter på skattesystemet, två krav. Skatterna ska betala våra utgifter, och de ska minska klyftorna. För att ingen ska tro att jag har glömt eller till äventyrs bortsett från andra viktiga krav på skattesystemet och skattepolitikens inriktning, så vill jag påminna om, kanske lite rubrikmässigt men ändå, om några andra viktiga krav. Skatterna ska medverka till styra och begränsa miljöstörande verksamhet. Och dessutom skulle jag önska att det vore lite lättare att använda skattesystemet i konjunkturpolitiken. Men jag vet att det är ganska svårt. Icke desto mindre måste en ansvarsfull majoritet alltid pröva också denna möjlighet. I vår internationaliserade värld ställs vi naturligtvis inför stora utmaningar även på skattepolitikens område. Hur ska våra ambitioner om välfärdspolitiken kunna bevaras på nuvarande höga nivåer? För att analysera detta har regeringen tillsatt en särskild utredning, den s.k. Skattebasutredningen. Denna utredning har under våren anordnat ett antal seminarier som ett antal av mina kolleger i skatteutskottet och jag själv varit inbjudna till. Och dess ordföranden, den tidigare chefsekonomen på Landsorganisationen, P.-O. Edin, har också medverkat vid en utfrågning i skatteutskottet. Jag har genom dessa seminarier och den utfrågning som vi hade i skatteutskottet faktiskt stärkts i de uppfattningar som jag hade tidigare. Den här utredningen kommer att lämna värdefulla synpunkter på den framtida utformningen och inriktningen av vår skattepolitik. Och det ska bli spännande att se vad den kommer fram till när den avlämnar sitt förslag, troligen under första kvartalet nästa år. Företrädarna för de borgerliga partierna, och alldeles särskilt moderaternas talesman - i detta avseende tänker jag inte på Carl Fredrik Graf utan på en annan person - vet precis allting. De vet precis hur man ska göra. De har svaret på alla frågor. Jag har med mycket öppet sinne försökt att hitta någon öppenhet och kanske t.o.m. en smula ödmjukhet, men förgäves. De borgerliga företrädarna vet allt. Jag vill påminna om en tidigare folkpartiledare som i ett helt annat sammanhang rekommenderade att man skulle lära av historien. Utan alla jämförelser i övrigt, fru talman, får jag påminna om historien. Kommer denna kammares ledamöter ihåg den enda vägen? Den enda vägens politik skulle lösa alla problem. Kommer denna kammares ledamöter ihåg resultatet av den enda vägens politik? Det var den politiken som ändade i ett moras med 500 procents ränta, fördubblad statsskuld, tredubblad arbetslöshet och fyrdubblat budgetunderskott. Allt detta på tre korta år. En annan sak gäller en tes som ni drev för sex-sju år sedan. Då var det tigerekonomierna i Sydostasien som var förebilden. Som de länderna gjorde var det nödvändigt att göra, så skulle vi göra. Hör ni nu någon som talar om tigerekonomierna? Nej, det hör vi inte. Varför? Förebilden bröt samman. Ett tredje exempel. För bara några år sedan, fyrafem, var den enda lösningen för att minska arbetslösheten det som de borgerliga företrädarna kallade en flexiblare arbetsmarknad. Vad betyder flexiblare arbetsmarknad för de borgerliga, i synnerhet för moderaterna och, vilket smärtar mig att säga, också för kristdemokraterna? Jo, sämre arbetsrätt, minskad trygghet på jobbet, godtycke, lägre a-kassa. Att ni aldrig lär er! Varför inte i likhet med P.M. Nilsson i Expressen säga: Vi hade fel. P.M. Nilsson sade: Jag hade fel. Ni hade fel då, och vad är det som säger att ni har rätt nu? Ingenting säger att ni har rätt nu. Det som förvånar mig är att ni inte har förstått att tryggheten ska öka, inte minska, för att vi ska kunna hålla ihop Sverige. För att vi ska kunna hålla ihop Sverige ska rättvisan öka, inte minska. För att vi ska kunna hålla ihop Sverige ska klyftorna minska, inte öka. Förra året började vi med en kompensation för del av egenavgifterna - ungefär 25 %. Vi fortsätter i samma storleksordning i år. Om de offentliga finanserna tillåter och den ekonomiska utvecklingen blir sådan som vi hoppas är vår ambition att fortsätta på den inslagna vägen. Detta tillsammans med exempelvis maxtaxa på dagis kommer att minska marginaleffekterna för en lång rad inkomsttagare i vårt land - en lång rad inkomsttagare i vanliga inkomstlägen. Jag håller helt med Rolf Kenneryd och också, förstod jag det som, Helena Höij om att det är marginaleffekterna som är det vi ska angripa. Det är det debatten ska handla om. Precis som Rolf Kenneryd sade handlar det inte om marginalskatter. Vi anser att det vi har börjat med och det vi vill fortsätta med är den rätta vägen för att underlätta för de många människor som bar de jämförelsevis tyngsta bördorna när vi skulle sanera Sveriges ekonomi - en sanering som hade till syfte att vårt land på nytt skulle kunna betala våra gemensamma utgifter med pengar som kommer från arbete och inte från lån hos utländska bankirer. Fru talman! Vi vill fortsätta på den inslagna vägen. Det kommer vi att be väljarna om förtroende för i nästa års val.

Fru talman! Trygghet är viktigt för enskilda människor, för familjer och för medborgare i allmänhet. Då gäller det hur vi definierar tryggheten. För mig handlar trygghet om att den enskilda familjen och den enskilde medborgaren ska ha ett sådant ekonomiskt inflytande över sin egen vardag att det är de egna besluten som styr hur man ska agera. Skillnaden är att tryggheten i Arne Kjörnsbergs värld består i att det offentliga kan besluta om hur den tryggheten kan se ut för de enskilda medborgarna. På den punkten skiljer vi oss åt. Arne Kjörnsberg kritiserade den enda vägen. Själv har han nu slagit in på den rätta vägen, uppfattade jag på slutet. Huruvida den är lika kategorisk som han själv kritiserar den enda vägen för att vara återstår att se. Det återstår också att se om det finns en öppenhet i utskottet till hösten och om det finns en benägenhet att ta till sig de rekommendationer eller råd i all enkelhet som jag lämnade tidigare. Sedan gäller det rättvisa. Arne Kjörnsberg kritiserade oss för sänkt statlig inkomstskatt, som vi föreslår - 15 % efter tre år, och därefter är vi beredda att gå vidare - och tog ett exempel med en person som har en inkomst på 600 000 kr. Men om den inkomsttagaren, fru talman, är en utländsk expert går det bra - då är det rättvist - att sänka skatten, men det gäller bara för den lilla kategorin. Vi vill sänka inkomstskatterna för alla kategorier. Vi vill slopa förmögenhetsskatten för alla - inte bara för dem som äger aktier i en viss typ av företag. Vi vill skapa valfrihet inom barnomsorgen och inte genom maxtaxan gynna enbart dem som har de högsta inkomsterna och som kanske får en kommunalskattesänkning motsvarande 5-6 kr. I mitt anförande, fru talman, ställde jag två frågor när det gäller fastighetsskatten. Jag vill komma tillbaks till dem. När kommer människor att få veta vilken boendeskatt de ska betala för inkomståret 2001, och på vilket sätt stämmer begränsningsregeln överens med att man ska motverka undantags och särregler? Det skulle jag vilja ha besked om.
Fru talman! Hur definiera trygghet? Jag tar ett exempel. Om man blir svårt och långvarigt sjuk och är småbarnsförälder finns det en kvalificerad vård - exempelvis på cancerområdet - och man får sjukersättning så att man kan betala sin hyra och dra försorg om sina barn. Det är trygghet för mig. Att man får a-kassa om man blir arbetslös så att man kan betala sin hyra och köpa bröd, smör och mjölk är trygghet för mig. Att man får chansen att utbilda sig för att kunna komma tillbaks till arbetsmarknaden och gå Kunskapslyftet eller arbetsmarknadsutbildning är trygghet för mig. Så till expertskatten. Under den debatten företräddes vi socialdemokrater av Lena Sandlin. Jag tyckte att hon på ett alldeles utomordentligt sätt förklarade varför vi kan tänka oss detta. Det är ingenting vi vill ha i första hand, men genom att man har gjort så i vissa av våra grannländer har vi tvingats till det. Det omfattar några hundra. Men Lena Sandlins argument, som jag helt ställer upp på, var detta. Dessa människor är en kortare tid i Sverige. Det är begränsat, som Carl Fredrik Graf vet, i tid. De omfattas inte av hela det sociala välfärdssystemet. Därför kan man acceptera att bara 75 % av deras inkomst tas upp till beskattning. Begränsningsregeln vad gäller fastighetsskatten tror jag kommer att presenteras under nästkommande vecka. Om Carl Fredrik Graf inte far land och rike runt och talar illa om begränsningsregeln kommer många människor att förstå att den faktiskt betyder väldigt mycket för väldigt många personer i små och medelstora inkomstlägen.
Fru talman! Enligt vad finansministern meddelade för en halvtimme eller en timme sedan här i kammaren kommer ca 150 000 människor att omfattas av begränsningsregeln. Enligt tidigare beräkningar rör det sig om 500 miljoner. Arne Kjörnsberg är väl medveten om att fastighetsskatten omfattar sammanlagt 25 miljarder för alla typer av fastigheter och att antalet småhusägare är betydligt fler än dessa 150 000. Det är trots allt en väldigt begränsad kategori som har glädje av denna begränsningsregel. Framför allt innebär regeln en ökad oförutsägbarhet genom utformningen av den. Enskilda människor kommer inte att veta hur mycket de ska betala i boendeskatt från det ena året till nästa. Kommer man att omfattas av begränsningsregeln eller kommer man inte att göra det? Denna oförutsägbarhet skapar naturligtvis en otrygghet som är otillständig, fru talman. Vi diskuterar tryggheten. Vi hör resonemanget från Arne Kjörnsbergs sida att tryggheten ska baseras på att man ska kunna påräkna det offentligas stöd. Det tycker jag att man ska göra när det verkligen behövs. Men det är inte rimligt att vi i Sverige har en så stor andel människor som är beroende av bidrag och socialbidrag som vi har. Genom att minska skatten minskar också bidragsbehovet, och då har vi verkligen möjlighet att med offentliga medel sätta in stöd till dem som verkligen behöver det och som inte av egen kraft på grund av handikapp eller någonting annat kan ta sig ut på arbetsmarknaden eller klara sig. Det tror jag är en väsentlig skillnad. Jag tror att vi behöver göra mer för att minska bidragsberoendet för de många för att kunna fokusera oss. Vi fick besked om att begränsningsregeln presenteras i nästa vecka. Jag ser fram emot att få läsa detta. Men jag konstaterar slutligen, fru talman, att fastighetsskatten kommer att höjas på ett groteskt sätt för många människor runtom i landet oavsett om vi har begränsningsregler eller inte. Det kommer jag att motarbeta också under nästa riksmöte.
Fru talman! Jag har här en proposition från riksdagsåret 1991/92 undertecknad av dåvarande statsministern Carl Bildt och dåvarande finansministern Anne Wibble. Den handlar om fastighetsskatt. Finansministern citerade för någon halvtimme sedan delar ur den propositionen. Där har ni den principiella grunden för fastighetsskatt. Den praktiska tillämpningen skiljer sig en del åt från den tid då Carl Bildt var statsminister och Anne Wibble finansminister i så måtto att fastighetsskatten numera är 1,2 %. På Carl Bildts tid var den 1,5 %. Hemma i Sjuhäradsbygden äger jag tillsammans med min fru ett gammalt hus i Borås. Vi får en höjd fastighetsskatt i centralorten Borås med 40 kr i månaden. Åtta kilometer utanför Borås - åt sydost är det väl - ligger ett samhälle som heter Gånghester. Där får man 40-50 kr sänkt fastighetsskatt i månaden. Så ser bilden också ut. Jag är medveten om de problem som finns i tillväxtområdena, framför allt i Stockholm, och i delar av skärgården på olika håll. Men i Carl Fredrik Grafs hemlän har min hustru och jag en sommarstuga som vi har byggt med egna händer under många år. Fastighetsskatten där, i Halland, går upp med ungefär 40 kr i månaden. Det är faktiskt inte så väldigt blodigt. Så måla inte ut det som att det är katastrof rakt över! Men där det är problem är jag övertygad om att det är precis som Lisbeth Staaf-Igelström så klart och tydligt redovisade i går. Det gjorde hon förresten också på demonstrationen där ute. Hon kunde dessvärre inte göra sig hörd för att en massa människor buade åt henne. Men även där redovisade Lisbeth Staaf-Igelström på ett alldeles utomordentligt sätt värdet av begränsningsregeln.

Fru talman! I mitt anförande ställde jag en fråga till majoriteten om det inte är besvärande att låginkomsttagare, när man räknar på effekten av de totala skatterna, i praktiken betalar lika mycket skatt som höginkomsttagare, långt över 50 %. Om skatteutskottets ordförande Arne Kjörnsberg menar allvar när han säger att man ska utnyttja skattesystemet för att utjämna skillnader mellan dem som har en hög inkomst och dem som har en låg inkomst blir den här frågan än mer aktuell. Jag skulle gärna vilja ha ett svar. För oss kristdemokrater är det viktigt att utjämna skillnader, men det är inte det enda som är viktigt. Det är också viktigt att titta på dem som befinner sig längst ned, på vilka villkor de har, och att man för en politik som gör att alla kan öka sin levnadsstandard och sin trygghet. Valfrihet är också ett väldigt viktigt ord i de här sammanhangen, tycker jag. Det handlar om ett bestämmande och en makt över sin egen situation. Min fråga till Arne Kjörnsberg är alltså: Är det rättvist så som skattesystemet i praktiken fungerar i dag? Utjämnar skattesystemet skillnaderna tillräckligt, enligt Arne Kjörnsbergs sätt att se på det hela?
Fru talman! Svaret till Helena Höij är nej. Det utjämnar inte tillräckligt. Det är därför jag vill arbeta för att vi ska behålla statsskatten. Men om man har den inställning som Helena Höij har - jag tror inte att Kristdemokraterna har den; det är Helena Höij som har den - undrar jag om det blir bättre om man slopar statsskatten. Blir det bättre om man som ett första steg slopar det som Helena Höij kallar värnskatten, det som egentligen är andra steget i den statliga skatteskalan? Blir det bättre om man slopar förmögenhetsskatten? Blir det bättre om man sänker arbetsgivaravgifter och löneskatter? Helena Höij! Jag är ledsen, men det går inte ihop. I resonemanget måste faktiskt ett och ett, bildligt talat, bli två. Det får inte bli tre om man samtidigt ska försöka driva linjen att det är orättvist mot låginkomsttagarna och att progressiviteten är för liten och sedan slopar alla progressiva inslag i skattesystemet. Det går inte ihop, Helena Höij. Det är intellektuellt undermåligt. Förlåt min uppriktighet, men jag måste faktiskt säga det. Jag vet inte om Helena Höij kommer att begära replik på mig igen. Det ska hon tydligen göra. Då kan jag vänta; jag skulle ha en lite personlig touche på slutet, men jag kan vänta med det. Helena Höij! Man kan inte tala om ökad progressivitet och sedan slopa alla progressiva inslag. Det går inte ihop. Jag är ledsen.
Fru talman! Om vi nu har kommit överens - jag vara bara delvis inne i den debatten; det var en annan debatt som fördes här - om att det är marginaleffekterna som är viktiga och inte marginalskatterna går det ju inte att så ensidigt säga att de förändringar som kristdemokraterna föreslår på skattepolitikens område skulle verka i felaktig riktning. Med kristdemokraternas samlade förslag skulle det bli färre som betalar statlig skatt. Det finns inga förslag om att slopa statsskatten i kristdemokraternas motion. Men det skulle bli färre. 2002, alltså redan nästa år, skulle 13 % av Sveriges befolkning i stället för 17 % behöva betala statlig skatt. Den som tjänar 16 000 kr i månaden skulle med vårt samlade förslag få 480 kr mer i månaden när skatten är betald. Det, fru talman, gör att de samlade effekterna utjämnar skillnaderna. Det är framför allt, som jag också försökte påpeka i mitt inlägg i första repliken, viktigt att titta på dem som har låga inkomster och medelinkomster i dag. Vilka möjligheter har de till ett självbestämmande och till att påverka sin vardag med marginaleffekter på uppemot 70 %, som betänkandet Ur fattigdomsfällan visar på? Det är ju det här vi måste komma ihåg. I och med kristdemokraternas samlade förslag sänks de här i ett svep med 10 %. Det gäller bara ett av våra förslag på skattepolitikens område, nämligen om ett förvärvsavdrag upp till 10 %.
Fru talman! Det är värre, Helena Höij. Det var i alla fall värre för några år sedan. Marginaleffekterna var värre än 70 %. Det var därför som vi började kompensera för en del av egenavgifterna. Det är därför som vi inför maxtaxa på dagis. Det gör vi för att minska marginaleffekterna. Rolf Kenneryd och jag har varit rörande överens i tidigare debatter om att det är där diskussionen bör ligga. Jag har nästan fått kritik av mina egna utskottskamrater för att jag, som de tycker, nästan har fallit Rolf Kenneryd om halsen - bildligt talat - i den här delen. Men där är Rolf Kenneryd och jag helt överens. Jag är alltså också överens med Helena Höij. Men, Helena Höij, statsskatten är en progressiv skatt. Ökar progressiviteten eller minskar progressiviteten om man slopar den? Jag har tidigare fått det intrycket att ni kristdemokrater ställer upp på moderaternas förslag om att i varje fall på sikt slopa statsskatten. Kommer ni inte att göra det? I så fall är det väldigt bra om vi får ett sådant klargörande. Ek, sade i en TV-intervju att det inte stod på första plats att slopa statsskatten för Centerpartiet. Det kanske inte gör det för Kristdemokraterna heller. Vi minskar antalet som betalar statlig skatt. Strävan är att vi ska komma dithän, som vi var överens om i den stora skattereformen för ett decennium sedan, som Rolf Kenneryd sade. Vi ska komma till det läget att Fru talman! Jag tror mig veta att Helena Höij fr.o.m. hösten kommer att vara tjänstledig från riksdagen. Då kanske - jag vet inte - detta blir Helena Höijs sista debatt denna mandatperiod. Då vill jag, inte för att vara inställsam utan för att jag menar det, verkligen tacka Helena Höij för de år som vi har kunnat samarbeta i skatteutskottet. Jag önskar Helena Höij, hennes barn och hennes familj allt gott och hoppas att det blir bra under den här ledigheten.
Fru talman! I princip är vi naturligtvis överens om att vi ska använda skatterna till att tillhandahålla en god samhällsservice. Vi förefaller också vara överens om marginaleffekternas betydelse - men inte om hur vi ska komma till rätta med dem, och inte om hur vi ska betrakta rundgången mellan skatter och bidrag. Där har vi uppenbarligen olika synsätt. Ni vill ju införa, och har redan infört, olika typer och former av maxtaxa. Det innebär att de som har bärkraft att betala högre avgifter får lättnader som i stället betalas via skattsedeln, dvs. i stor utsträckning av låginkomsttagare med låg bärkraft. Nu diskuteras t.o.m. att ersätta det inkomstberoende bostadsbidraget med ett till vissa grupper riktat bidrag som är lika för alla inkomstlägen. Vad är det för rättvisa att ge bostadsbidrag t.ex. till en viss typ av barnfamiljer oavsett om man har 200 000 kr eller 800 000 kr i årsinkomst? Antingen får man då en låg nivå på bidraget, om det inte ska kosta mer än i dag. Det blir alltså sämre för dem som bäst behöver det. Eller så bibehåller man nuvarande nivå för dem som behöver bidraget, och då kostar det ett antal miljarder ytterligare som återigen måste tas på skattsedeln, dvs. i stor utsträckning från låginkomsttagare. Återigen blir resultatet att det blir sämre för dem som bäst behöver detta. Det är där vi skiljer oss åt, Arne Kjörnsberg. Vari ligger rättvisan i ett sådant betraktelsesätt som jag just har redovisat?
Fru talman! Innan jag kom till riksdagen var jag kommunalpolitiker, något som jag tror att vi alla här har varit. I Borås hade vi på den tiden en specialnämnd för barnomsorg som hette familjenämnden. I Borås har vi bytt majoritet i de senaste sju valen, så ibland var jag ordförande i denna nämnd, ibland vice ordförande. På den tiden hade vi det man kallar enhetstaxa för barnomsorgen i Borås. Låt mig helt frankt erkänna eller påstå: Jag tycker att det var rätt. Jag tycker att progressiviteten ska ligga i skattesystemet, inte på barnomsorgstaxan. Av olika skäl ändrades detta i Borås - inte för att jag kom till riksdagen, antar jag, men av något skäl skedde detta. Vår principiella inställning och den teoretiska bakgrunden till det här med barnomsorgstaxa är följande: Ett av mina barnbarn, som är sex år, har nu gått i nollan. Då kostar det ingenting. Men innan dess var hon på dagis. Då kostar det pengar. På sikt vill vi införa en allmän förskola för alla barn som är avgiftsfri. Det finns ju ingen principiell skillnad mellan mina barnbarn och våra gemensamma barn. Det är samma princip vare sig barnet är fyra, fem eller sex år. Därför tycker jag ärligt att det här med barnomsorgstaxan är bra. Det är ett led i vår strävan att på sikt göra detta utan kostnad för alla barn, dvs. en allmän förskola. Sedan får vi diskutera när den ska börja. Jag tog detta som exempel, Rolf Kenneryd, på den principiella inställningen.
Fru talman! När Arne Kjörnsberg säger att han helst vill ha progressiviteten i skattesystemet visar han att han inte har förstått att vi är överens enbart i ord, inte i sak, när vi talar om marginaleffekter. Marginaleffekter handlar om kombinationen av ökad skatt och minskade bidrag. Man kan alltså inte ha progressiviteten enbart i det ena systemet. Det är där vi skiljer oss åt. Vi är bara överens på det ord och språkmässiga planet, inte på det sakliga planet. Det visar den här debatten, och också tidigare debatter som vi har haft i detta ämne. Och jag uppskattar, för att vara ärlig, inte alls den halskramning som Arne Kjörnsberg ägnar sig åt ibland när det gäller min person på just den här punkten. Han förstår nämligen inte det reala problemet i det som vi diskuterar.
Fru talman! Ett löfte: Jag kommer aldrig att komplimentera Rolf Kenneryd i sakfrågor i fortsättningen! Nu känner jag igen Rolf Kenneryd. Jag har inte förstått någonting. Rolf Kenneryd har på senare år, jag är ledsen att behöva säga det, börjat betygssätta socialdemokratiska talesmän. Är det inte Lennart Axelsson är det Lisbeth Staaf-Igelström, och nu gäller det mig och finansministern. Diskutera i sak, Rolf Det här med marginaleffekter har jag begripit. När vi började kompensera för egenavgifterna hade vi tagit fram exempel. Av olika skäl - de som har tankarna med sig kan nog räkna ut varför - valde vi exempel från Gävle. Ett exempel var en arbetslös undersköterska. Hon var ensamstående och hade två barn. När hon gick från arbetslöshet till heltidsjobb fick hon 200 kr mindre i portmonnän att köpa bröd, smör och mjölk för när månaden var slut. Det var därför vi började kompensera för egenavgifterna. Det var därför vi ville införa maxtaxa på dagis. Skälet till att hon fick 200 kr mindre att köpa bröd, smör och mjölk för och betala hyra med var nämligen att hennes skatt och egenavgift gick upp, hennes bostadsbidrag gick ned och hennes barnomsorgsavgift gick upp dramatiskt. Det var därför vi valde den väg som vi har valt. Även om Rolf Kenneryd anser att jag egentligen inte har förstått någonting valde vi denna väg eftersom det var bättre för den här undersköterskan i Och lägg märke till att detta inte var någon fiktiv person. Jag vet vem det var. Det var ett verkligt exempel. Det tillhör inte den här debatten att tala om vem det var, men exemplet var verkligt.

Fru talman! Det har riktats ganska mycket kritik här i dag mot majoriteten för att det inte finns några skarpa skatteförslag i vårpropositionen. Jag har hela tiden sedan vi införde den nya budgetordningen levt i föreställningen att i VÅP:en läggs inte inkomstsidan fram över huvud taget. Det är utgiftssidan vi ska diskutera. Vi ska fastställa taken. Sedan kommer vi till intäktssidan i höst. Därför är det lite märkligt att den inledande finansdebatten i dag till två tredjedelar handlade om skatter, och sedan har vi dessutom en skatterunda, när det faktiskt var utgiftssidan, dvs. taken, som skulle diskuteras. Men nu står vi här, och jag får väl dra mitt strå till stacken för att förlänga den här dagen. Nej. Jag vill bara säga att det här med skatter och att ha en helhetssyn på politiken inte alltid är lätt. Det finns faktiskt en moderat som visat på detta. En moderat i Värmland, Jan-Evert Rådhström heter han, fick frågan hur mycket man skulle satsa på vägarna och hur man skulle finansiera det. Han svarade: Ja, det kanske blir på det sättet att vi inte kan genomföra de skattesänkningar vi föreslår. Det tycker jag är ganska intressant. Detta finns i en tidningsartikel. Sedan kan vi gå in och titta på reservationerna. Jag ska inte göra någon form av recension av dem, men det finns kanske anledning att titta på vad det är man föreslår. Ibland är dessa skatteförslag ganska täckande över hela skalan. Ibland blir man lite förvånad när man sitter och läser. Plötsligt finns det inte med saker, och då undrar man lite grann varför. Jag ska börja med en gammal borgerlig käpphäst som dubbelbeskattningen. Man föreslår att ta bort dubbelbeskattningen. De flesta borgerliga partier gör det. Det är bara synd att man inte går i takt med det som händer i Europa. Tyskland är på väg att återinföra dubbelbeskattningen. Holland har gjort det. EU är alltså på väg att diskutera huruvida man ska acceptera borttagandet av dubbelbeskattningen. Den modell som finns för att inte ha dubbelbeskattning är att man ska få skattereduktion för den skatt på utdelningen som företaget har betalat. På det sättet gynnar man det egna landets aktier. Det är alltså klart konkurrenssnedvridande. EU har ögonen på detta. Och Tyskland och Holland har redan vidtagit åtgärder för att minska detta. Ändå radas detta upp i ytterligare motioner. Följer ni inte med i vad som händer inom EU? Ska vi som är lite kritiska till EU behöva lyfta fram de strömningar som finns där? En annan intressant sak som moderaterna föreslår är slopad reklamskatt. Det tycker jag är ett ganska bra förslag. Men i stället vill man höja momsen på dagstidningarna för att finansiera detta. Vad hjälper det dagstidningarna, som faktiskt är de som har problem? De har i dag bara 4 % reklamskatt, medan tidskrifter i övrigt har 11 %. De som får den stora sänkningen ska man inte göra något åt, utan det är dagstidningarna som ska betala detta. Jag undrar vad tidningsutgivarna säger om en sådan sak. Sedan kommer vi till det mest intressanta. Det är vad Moderaterna, inte Folkpartiet, men Kristdemokraterna och även Centern säger. Man kan diskutera vad Centern egentligen menar, men det är inte bara i dag man kan diskutera det utan ganska ofta när det gäller skattepolitik. Det finns ett konkret exempel här. Det gäller de s.k. 3:12-reglerna. Moderaterna säger: Slopa 3:12-reglerna! Kristdemokraterna säger samma sak. Rolf Kenneryd säger: Ta bort de resterande fåmansföretagsreglerna! Menar ni detta? Ska vi ta bort 3:12-reglerna helt, de regler som har med fåmansföretagen att göra? Ska det vara tillåtet att överföra all inkomst av tjänst till kapitalbeskattning? Det är det ni skriver. Då vill jag harangera Folkpartiet. De skriver naturligtvis lite annorlunda. De är inne på samma linje som vi. Ska man göra detta måste man naturligtvis utgå något från en marknadsmässig lön. Det som är däröver kan man diskutera. Det gäller naturligtvis att fastställa den marknadsmässiga lönen. Men jag blir oerhört förvånad när jag läser reservationen från moderater, kristdemokrater och centerpartister. Menar man detta? Det är fritt fram att välja om man ska beskatta lönen med enbart kapitalbeskattning. En annan intressant sak är att de fyra borgerliga partierna föreslår att man ska få göra avdrag med 50 000 kr för barnomsorgskostnader. Dessutom ska man få en skattereduktion med 50 % på hushållstjänster, där faktiskt barnpassning ingår i den uppräkning som görs i den motion som väckts i Sveriges riksdag. Man föreslår alltså dubbla avdrag för den här typen av kostnader. Det kan helt enkelt bara vara en lapsus. Men det är lite för många sådana lapsusar i den borgerliga skattepolitiken för att det ska vara trovärdigt. Kristdemokraterna skriver att man ska göra en sänkning av arbetsgivaravgiften med 10 % ytterligare. Det kanske bara innebär att man ska gå ned med 10 procentenheter och inte med ytterligare 10 %. Det föreslår Centern också. Man lär sig ingenting av Riksdagens revisorers rapport om vilka effekter detta får sysselsättningsmässigt. Någon kristdemokrat har uttryckt att man inte gör detta av sysselsättningsskäl utan för att öka kapitalet hos dessa företagare. Så kan man kanske förklara det. Men när man går in på vilka sysselsättningseffekter det har är man helt fel ute. Det visar Riksdagens revisorers rapport som tar upp detta. Till en kostnad av 5 miljarder lyckas man skapa 3 500 nya jobb. Det kanske inte är på det sättet vi ska använda pengarna. Centern vill också slopa uttagsskatten för fastighetsförvaltare som sköter sina egna fastigheter. Men detta infördes ju bara för att de som valde att köpa sina tjänster skulle få samma kostnader, dvs. att inköp av entreprenör inte skulle missgynnas. Hur har Centern tänkt lösa den konkurrenssituationen? Ni är ju för andra privata initiativ. Men nu plötsligt ska kommunala fastighetsbolag m.fl. slippa ta ut denna skatt. Men när man köper in tjänster ska man betala momsen. Det här är heller inte underligt när det kommer från ett borgerligt parti, tycker jag. Jag kan naturligtvis tänka mig den här lösningen. Jag sätter mig gärna ned och diskuterar det. Men när jag läser detta i en centerpartistisk motion och reservation tycker jag att det blir mycket märkligt. skatten. Det står en sak i reservationen som gör mig ytterligt konfunderad. Det står nämligen så här: "F skattsedeln bör kunna förenklas så att inbetalning av sociala avgifter och skatt kan ske utifrån den lön som faktiskt har tagits ut." Nu är det på det sättet att man inte tar ut någon lön i enskilda firmor och handelsbolag, utan man skattar på resultatet. Vad kommer detta att leda till? Vad menar Folkpartiet med en sådan skrivning i reservationen?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 Nu är inte Agne Hansson här, men han läste upp ett uttalande från Hyresgästföreningen om hur illa det var ställt med utvecklingen för bl.a. hyresgäster och barnfamiljer. Men man ska vara medveten om att Centern föreslår mer än en 50-procentig ökning av fastighetsskatten för hyresfastigheter, från 0,7 % till 1,1 %. Jag undrar vad Hyresgästföreningen har för uppfattning om det. Mats Odell är inte heller här inne, men det kanske finns anledning, om Mats Odell ser på TV eller hör detta någonstans - men han kanske har annat för sig - att erinra om den diskussion vi hade i går om kapitaliseringseffekter. Då erkände både moderater och kristdemokrater att det existerar kapitaliseringseffekter. Sedan kan man diskutera vilken nivå de har. Ska man förklara detta på ett ganska enkelt sätt säger man att en som är på väg att skaffa ett hus anser att han har 10 000 kr i månaden att avsätta för sitt boende. Den personen bryr sig inte om ifall det blir kapitalkostnad till banken eller om det är skatt. Han har det utrymmet. Om man sänker skatten kommer på sikt priserna att öka så pass mycket att bostadskostnaden blir densamma. Det man föreslår här är att man ska undandra staten skattebasen och i stället lämna över de pengarna till bankkapitalet. På sikt är det den effekten som det här får. Menar ni verkligen att ni tänker föra en sådan politik? Jag medger att det finns anledning att se över delar av fastighetsbeskattningen. Vad jag anser när det gäller förmögenhetsbeskattningen vet ni. Man ska ta upp halva taxeringsvärdet vid förmögenhetsbeskattningen. Men det ni föreslår är faktiskt att en del av hushållens kostnader för boendet inte ska tillfalla staten utan i stället tillfalla bankkapitalet. Det kan varken kristdemokrater eller moderater förneka. De erkände i går att det finns kapitaliseringseffekter. Det vi diskuterar är bara i vilken grad man för över detta till bankkapitalet. Jag blir lite förvånad när man har den ingången. Jag vill bara ta upp en liten sak till. Det är när kristdemokraterna säger att man har dubbelbeskattning på investeringar. Man kan kanske med den traditionella synen på dubbelbeskattning hävda att företag betalar skatt på avkastningen. Men vad menar kristdemokraterna när man säger att vi har dubbelbeskattning på investeringar? Det står i reservationen. Jag har här ställt en hel del frågor. Jag vore i och för sig tacksam om jag fick några svar. Men tiden kanske är för långt liden för att det ska bli särskilt många repliker.
Fru talman! Per Rosengren har helt rätt i sin analys att han tagit alltför mycket av kammarens tid i anspråk för sitt anförande. Det är intressant att konstatera att han ägnade all denna tid till att gå igenom oppositionens förslag. Det beror på att oppositionen har lagt fram ett antal konkreta förslag på olika områden, medan Per Rosengren själv hade ingenting att säga om vad som står i vårpropositionen och vad han och hans parti har för ambitioner på skatteområdet. Rosengren minns säkert den debattrunda vi hade för ett eller två år sedan där Rosengren sade: Nästa gång ska sambeskattningen i förmögenhetsbeskattningen slopas. Det har inte varit ett ljud om det i dag, och sambeskattningen är kvar. Rosengren har även när det gäller fastighetsskatten varit ute och snurrat runt och sagt att det kan bli tal om lindringar osv. Men är det en rimlig nivå för Lars Persson i Vaxholm att betala 25 000 kr i fastighetsskatt trots begränsningsregeln? Kommer Rosengren att föreslå någonting annat som gör att Persson kan få en lägre och något mer sansad beskattning? Det hörde vi heller ingenting om. Sedan finns det andra saker som Rosengren gärna undviker att tala som inte direkt har med beskattningen att göra men som handlar om att infria gamla löften. Det gäller samordningen av änkepensionerna. Där har Vänsterpartiet helt tystnat. Den debatten existerar knappt längre. Rosengren tog upp en hel palett av frågor som hade tagits upp i reservationerna. Min tid ger mig inte möjlighet att kommentera dem alla. Men på en punkt är jag nyfiken. Rosengren nämnde inledningsvis kapitalbeskattningen. Är Rosengren beredd att sänka kapitalbeskattningen till en för Sverige konkurrenskraftig nivå i ett europeiskt och internationellt perspektiv? Då kanske vi kan diskutera utformningen. Jag har hittills inte hört någonting om någon beredskap att förändra det totala uttaget. Om den beredskapen finns hos Vänsterpartiet kan det bli intressant.
Fru talman! Vi kan inte stå här och diskutera förslag som vi inte har lagt fram. Att de borgerliga lägger fram förslag i en budget där de diskuterar utgiftsramar men inte diskuterar intäkter beror antingen på att de inte har läst hur vi ska arbeta med budgeten eller så är det demonstrationspolitik. När det gäller sambeskattningen har vi kommit fram till hälften. Nu prioriterar vi förmögenhetsskatten, nämligen att se till att det blir halva taxeringsvärdet i förmögenhetsbeskattningen. Vi prioriterar det eftersom det är mer fördelningspolitiskt riktigt. Jag ser på exemplet med lokföraren. Det innebär att han måste ha 500 000 kr i inkomst. 5 % av 500 000 är ungefär 25 000 kr. Har man 500 000 i inkomst anser jag inte att 25 000 kr är ett så jättestort problem, även om beloppet kan verka högt. Jag vet inte om Carl Fredrik Graf har de riktiga siffrorna. I fråga om kapitalbeskattning diskuterar jag dubbelbeskattning. Med ert förslag går ni emot de andra länderna som håller på att gå mot andra hållet. Dessutom har ni inte studerat vad EU säger om detta, nämligen att detta är en konkurrenshämmande politik. Vi är inte beredda att i nuvarande läge sänka kapitalbeskattningen i övrigt med tanke på hur arbetet inom EU ser ut. Vi vet att det om några år kommer att bli fråga om en uppgiftsskyldighet mellan länderna. Vi får se vad som händer då. Det här ligger inte inom de närmaste fem sex åren. Det kommer inte att vara några större problem under den tiden. Därefter får vi se vad som händer.
Fru talman! Vi kan först diskutera Lars Persson i Vaxholm. Problemet med begränsningsregeln är att den inte omfattar förmögenhetsskatten. Perssons lilla fastighet är klassificerad på ett sådant sätt att en del av fastigheten anses som fritidshus. Då uppstår de groteska effekterna. Då kan man med en låg inkomst hamna i den situationen att man måste betala så pass höga fastighetsskatter. Jag avvisar den tekniken. Sedan var det frågan om vi ska lägga fram skarpa förslag eller inte. Precis som Per Rosengren säger är problemet att vi inte har några förslag från vår egen sida att diskutera i fråga om vårpropositionen. Det finns dåligt antytt vad man tänker göra. Det finns en budgeteringsmarginal som ni inte nämner hur ni vill använda. Det finns tankar om att fortsätta att kompensera för egenavgifterna, men inte mer. Det är det som är lite trist. Det är därför vi diskuterar de borgerliga konkreta förslagen i den meningen att vi gör klart våra intentioner. Jag tror att väljarna uppskattar att vi får möjlighet att diskutera de intentionerna. Rosengren uppskattar det också. Hans debattglädje visar ju att han tycker att det är kul att debattera våra förslag. Vi får se till hösten om han har några egna att komma med. Då ska jag med glädje syna dem lika noga.
Fru talman! Jag lovar att jag, till skillnad från Carl Fredrik Graf, kommer att kunna svara på frågorna. När det gäller Carl Fredrik Grafs sätt att uttrycka sig pratar han om fastighetsskatt. Sedan visar det sig plötsligt att han inte pratade om fastighetsskatt utan kombinationen av förmögenhetsskatt och fastighetsskatt. Det är bra om man säger det. Med vårt förslag om halva taxeringsvärdet i förmögenhetstaxeringen lovar jag att lokföraren kommer att få en fastighetsskatt som är en bra bit under 15 000 kr. Jag kan inte lova det för jag måste se siffrorna först! Det torde bli de effekterna - mellan tummen och pekfingret! Carl Fredrik Graf svarade inte på frågan om vad som ska göras med hushållsnära tjänster. Ska man få avdrag för det trots att man redan har fått avdrag för barnomsorgskostnaderna? Carl Fredrik Graf vill naturligtvis inte heller svara på frågan om tidningsartikeln av Jan-Evert Rådhström där han säger att för att finansiera vägarna går det bra att låta bli att sänka skatten.
Fru talman! Jag vill börja med att instämma i Carl Fredrik Grafs analys av Per Rosengrens anförande, som kan betecknas som ett osammanhängande bläddrande i oppositionens motioner och reservationer - något som var svårt att hänga med i för de flesta. Jag vill dock lyfta fram en fråga, nämligen storleken på de s.k. kapitaliseringseffekterna som skulle bli resultatet av en slopad fastighetsskatt. Vi är överens om att den finns men att storleken måste diskuteras. När det gäller effekterna av sänkta skatter som tas ut på lönekostnader hos bl.a. arbetsgivare vet vi med ganska stor säkerhet att det kommer att slå igenom med ca 50 % i lönebildningen. Varför är inte Vänsterpartiet berett, Per Rosengren, att medverka till rejäla skattesänkningar för låginkomsttagare? Det skulle ge möjligheter till en bättre arbetsmarknad med andra lite bättre löner för låginkomsttagarna och ge dem och deras familjer större möjlighet till ökat inflytande och ökad makt över den egna ekonomiska situationen.
Fru talman! Det kanske blir ett osammanhängande pladdrande när man går igenom de enskilda skatteförslagen som de borgerliga har lagt fram. Helena Höij får ursäkta att jag står och läser innantill i era förslag. Jag ska fråga även Helena Höij: Ni vill ha avdrag med 50 000 för barnomsorgskostnader och därefter även avdrag med 50 % för hushållsnära tjänster. Ni är alltså beredda att dubbelsubventionera, eller är det också en lapsus? Jag frågade lite grann om dubbelbeskattningen. Är ni inte medvetna om vad som sker i Europa? Det gäller även kapitaliseringseffekterna och ert förslag om att ha en kommunal avgift. Jag ställde frågan i går om hur stor den avgiften ska vara. Det vet ni inte. Hur stor del ska plockas in till kommunerna i statsbidrag? Det vet ni inte. Ni bereder frågan. Samtidigt säger ni i debatten att det är viktigt att de boende vet hur stora kostnader de får. När jag sedan ställer frågan till kristdemokraterna får jag svaret att ni inte vet. Det är mycket märkligt. Sedan var det frågan om sänkning av skatten för låginkomsttagare. Men kristdemokraterna och moderaterna prioriterar inte några låginkomsttagare. Förvärvsavdrag gynnar dem med höga inkomster. Det gäller naturligtvis även ett borttagande av den statliga skatten. Det är inte låginkomsttagare som gynnas av det. Ni lägger ut enorma summor på att sänka skatten för dem med relativt höga inkomster. Hur vill ni göra med hyreshusen? Ni diskuterar bara villorna. Ni har inga förslag hur vi ska lösa problemet med fastighetsskatten för hyreshusen. Det vore intressant om jag kunde få svar på någon av frågorna.
Fru talman! Det är en radda frågor och en radda förslag ur inte bara våra reservationer och våra motioner som kommer upp i det här replikskiftet utan en mängd annat. Det är naturligtvis helt omöjligt att diskutera dem på två minuter. Jag lyfte upp en fråga som jag tyckte att det var intressant att vi försökte reda ut, och det var skatten för låginkomsttagare. Jag ska bara ta upp ett förslag som Kristdemokraterna har som slår direkt mot låginkomsttagarnas skatter, och det är en skattereduktion just för låg och medelinkomsttagare på maximalt Jag ska ge Per Rosengren ytterligare en chans att förklara Vänsterpartiets syn när det gäller skatt på låginkomsttagare.
Fru talman! Vi var med och ställde krav på just en riktad sänkning för låginkomsttagarna. Det har vi haft under de senare åren. 30 % på 3 600 kr är 1 000 kr om året. Det är t.o.m. lägre än det som vi har genomfört som ni har varit motståndare till. Återigen: Hur ska ni göra med dubbelbeskattningen? Är det låginkomsttagarna som skulle gynnas av ert förslag? Hur stämmer detta med EU:s politik? Hur stämmer det med det faktum att både Tyskland och Holland i dag börjar återinföra dubbelbeskattningen? Ett av länderna har återinfört den, och ett annat land är på väg att göra det. Hur ska ni göra med avdraget 50 000 kr för barnomsorgskostnader? Går det att kombinera med avdrag för hushållsnära tjänster? Hur ska ni göra med fastighetsskatten? Hur hög kommer den att bli på de kommunala nivåerna när det gäller avgiften? Ni har inte svar på en enda fråga på skattepolitikens område, utan det är rena snömoset.

Fru talman! Arbetsdagen och terminen börjar närma sig sitt slut. Jag är förstås mycket tacksam att så många av kollegerna har samlats just för att lyssna på mitt anförande och få höra mig utveckla principerna för den socialliberala skattepolitiken. I den utmärkta reservationen nr 14, som jag rekommenderar till läsning, utvecklas bl.a. det gamla självklara liberala kravet att det måste löna sig att arbeta. Vi lägger förslag om att den s.k. värnskatten, som är ett brott mot reglerna i skattereformen, tas bort. Vi vill höja brytpunkten. Jag tror möjligen att Arne Kjörnsberg från skatteutskottets ledning är på vår sida. Jag hoppas att det visar sig i verkligheten också och inte bara i Arne Kjörnsbergs tal. Vi vill ta bort LO-puckeln. Vi lägger förslag som minskar marginaleffekterna i övrigt. De har diskuterats en del i den här debatten, och jag kanske inte behöver stryka under det självklara att marginalskatterna är en del av marginaleffekterna. De utgörs av ett par andra delar också. Vi lägger alltså från vår sida förslag på samtliga områden. Det har några gånger i dag diskuterats statsskatten, och det visar sig att skatteutskottets ordförande var antingen frånvarande eller sovande, mentalt eller på annat sätt, när Karin Pilsäter för ett tag sedan gav svar till Bosse Ringholm - jag vet inte för vilken gång i ordningen - att Folkpartiet inte har lagt några förslag om avskaffad statsskatt. Den delen av Arne Kjörnsbergs tal får han anledning att ta tillbaka på ett eller annat sätt. Vi lägger förslag om avskaffande av den nuvarande fastighetsskatten. Vi vill ha en annan typ av fastighetsbeskattning. Det kommer att innebära att den blir klart sänkt. Vi lägger förslag om förmögenhetsskattens avskaffande. Vi har synpunkter bl.a. på dubbelbeskattningen. Per Rosengren har flera gånger tagit upp frågan om dubbelbeskattningen, som kammarens ledamöter har hört, utan att ett ögonblick komma in på principfrågan om vad det gäller. Han har bara ägnat sig åt teknikaliteter eller vad som händer i något annat land. Det vore intressant om han någon gång ville komma in på själva principfrågan. Ska vi ha dubbel beskattning på de pengar som satsas i riskvillig verksamhet i vårt land och enkel beskattning på de pengar som placeras i icke-riskvillig verksamhet, typ på bankkonto? Det skulle vara intressant att vid tillfälle få det utvecklat. Möjligen uppskattar kammaren om det inte sker i dag. På ett område har vi lagt förslag genom åren, och det gäller att se till att socialförsäkringarna blir riktiga försäkringar. De ska vara allmänna och obligatoriska. Om de utformas på områden som de flesta människor skulle vilja ha och teckna frivilligt, och om de utformas så att det blir raka rör mellan avgifter och förmåner, att det inte tas ut avgifter någonstans där det inte finns förmåner - någonting som är självklart i alla andra försäkringar - skulle de bli mer försäkringsmässiga. Dessutom skulle de utformas tydligare så att det är helt klart vad man betalar för - det som ibland brukar kallas egenavgifter men som likaväl skulle kunna kallas försäkringspremier. Det märkliga är att när man inom pensionsreformen och på andra sätt försöker få till stånd tydligare försäkringspremier värjer sig personer, inte minst inom arbetarrörelsen, emot detta. Om det är några som är för att de delar av det som brukar kallas skatter uppfattas som skatter och uppfattas ha ett mera tydligt samband med vad man själv får ut, dvs. att skatteinslaget minskar, borde de som är för ett högt totalt skattetryck vara mera intresserade än många andra av att genomföra det. Så har det hittills inte varit. Det finns debattörer på den sidan, bl.a. med anknytning till LO, som har framfört liknande tankegångar, men hittills verkar det inte ha fått något större resultat. Fru talman! För snart fyra år sedan lade vi från Folkpartiets sida ett förslag på en stor socialförsäkringsreform utgående från samma principer som den stora pensionsreformen. Vår partiledare Lars Leijonborg skrev brev till samtliga andra partiledare och bjöd in till samtal för att se om man kunde komma fram till någonting på den punkten. Tyvärr har vi inte fått några positiva svar. Det är bara att hoppas att den dagen kan komma då vi får sådana positiva svar och att vi i Sverige skulle kunna genomföra en sådan reform. Det skulle innebära en kraftig minskning av det faktiska skattetrycket. Med tanke på vilken tid på dygnet det är, yrkar jag i dag inte bifall till reservationen.
Fru talman! Jag vill bara påpeka att jag inte har diskuterat teknikaliteter när det gäller dubbelbeskattningen. Det handlar om 10-15 miljarder. Vi är absolut inte beredda att ge detta till folk som redan har gott om pengar. Det viktigaste i sammanhanget är att jag förhåller mig till den verklighet som finns runtomkring oss. Tyskland återinför dubbelbeskattning, och Holland gör det. EU börjar diskutera huruvida detta inte är konkurrenssnedvridande. Det är ganska intressant att Bo Könberg som ivrig EU-anhängare inte inser att det här kommer att bli ett problem för Sverige, om vi nu ska lägga kraft på att genomföra någonting som EU säger nej till.
Fru talman! Jag konstaterade i mitt förra inlägg att Per Rosengren uppehöll sig enbart vid vad jag kallar teknikaliteter, dvs. vad som händer i något annat land, om det är så att man ska ta bort dubbelbeskattningen genom att ta bort den på den ena eller andra sidan. Den raka fråga som jag försökte ställa till Per Rosengren var: Är det rimligt att ha dubbel beskattning på investeringar som är riskbenägna jämfört med dem som inte är det? Enklare uttryckt: Om man placerar pengar i aktier ska de beskattas dubbelt, men om man sätter in pengar på en bankbok ska de beskattas enkelt. Går det att få svar på den frågan?
Fru talman! Det som Bo Könberg vill är att den som får utdelning på aktier inte ska betala någon skatt på den. Om man däremot har pengarna på banken ska man skatta för avkastningen. Det är det som det hela handlar om. Dessutom handlar det om att EU förr eller senare kommer att sätta stopp för detta. Vad EU planerar och EU:s syn på konkurrens osv. tycker tydligen inte Bo Könberg och Folkpartiet är särskilt intressant.
Fru talman! Det som Per Rosengren nu försöker göra är att kasta sand i ögonen på de riksdagsledamöter som lyssnar. Den fråga han ska ta ställning till är om det är rimligt att man betalar skatt två gånger, både i företaget och hos den enskilde, om man satsar pengar på verksamhet som tar risker, medan man ska göra det, enligt allas vår uppfattning, en gång om man har pengar på bank. Den tekniska utformningen kan vi diskutera här eller någon annanstans. Principen har Per Rosengren vägrat att ge svar om.
Fru talman! Det är bra besked om statsskatten. Kan inte Bo Könberg själv, hans partiordförande eller hans ekonomisk-politiske talesman tala om för Bo Lundgren och Carl Fredrik Graf att ni inte ställer upp på slopad statsskatt? Det vore jättebra om Bo Könberg ville göra det. Får jag sedan, fru talman, säga en sak i all ödmjukhet. När jag var ny i riksdagen 1985 var mitt intryck av riksdagen och riksdagsdebatterna jämfört med fullmäktige i Borås att här var man mycket artigare och sakligare och att det var mycket mindre personangrepp. Jag har varit här i 16 år. Det har skett en förändring. Om man inte pladdrar sover man tydligen numera.
Fru talman! Jag trodde att vännen Arne skulle uppskatta att jag försökte hitta någon förklaring till att han en timme efter det att Karin Pilsäter här hade gett besked gav en helt motsatt uppgift i denna kammare. Jag tyckte att den kanske snällaste förklaringen var den att han hade sovit, men jag tar tillbaka den och får fundera på någon annan förklaring.

Sveriges ordförandeskap i Europeiska unionen har denna vår satt sin prägel på riksdagsarbetet i många avseenden. Det har varit en mycket intensiv tid. Hårt arbete, kompetens, engagemang och inte så lite fingerfärdighet har krävts av alla i vårt hus - ledamöter och anställda. De möten som anordnats av riksdagen med anledning av det svenska ordförandeskapet har också avlöpt mycket väl. Jag vill ta detta tillfälle i akt att varmt tacka alla som bidragit till detta genom extraordinära och engagerade insatser. Förhoppningsvis kan den sommar som nu väntar ge kompensation för den brist på fritid och avkoppling som denna hektiska vår inneburit. Men det har också varit en mycket spännande tid. Det snart gångna halvåret har givit oss i riksdagen många nya och värdefulla erfarenheter. De har entydigt pekat på riksdagens - de nationella parlamentens - ansvar för demokratin i en tid av internationalisering. Det är positiva och konstruktiva erfarenheter som visar på stora möjligheter, som måste tas till vara. Det kommer att kräva nytänkande och förändrade arbetsmetoder. Det beslut som riksdagen fattade i går om betänkandet Riksdagen inför 2000-talet är ett viktigt steg i denna riktning. Det har varit en mycket stimulerande arbetsuppgift för mig att leda det arbete som lade grunden för detta beslut i mycket konstruktivt och engagerat samarbete med Riksdagskommitténs ledamöter, experter och sekreterare. Jag vill varmt tacka alla som under kommitténs arbete och därefter fullföljt uppgiften att ge riksdagen arbetsformer som kommer att stärka riksdagens roll, och därmed demokratin, i en tid av avgörande förändringar och stora utmaningar. Vi kan nu också konstatera att samrådet med och informationen från regeringen under ordförandeskapshalvåret har fungerat väl i EU-nämnd och i kammare tack vare redan tidigare väl upparbetade rutiner, som ytterligare förbättrats denna vår. De möten som hållits i riksdagen mellan utskott i de nationella parlamenten inom EU, COSAC-mötet och den EU-rättsliga konferens som ägt rum i veckan under riksdagens och regeringens gemensamma värdskap, har givit värdefulla bidrag till vårt arbete att stärka det demokratiska arbetet. Företrädare för regeringen har aktivt deltagit i dessa möten. Det sammansatta konstitutions och utrikesutskottet åstadkom på kort tid ett gediget bidrag till diskussionen om EU:s framtidsfrågor, vilket utmynnade i en både intressant och konstruktiv debatt i kammaren och i beslut av betydelse för vår fortsatta behandling av EU:s framtidsfrågor. Den 13-15 september är riksdagen värd för det årliga mötet med talmännen i de nationella parlamenten inom EU. Där deltar kandidatländernas talmän nu för första gången. Den rapport som jag då kommer att presentera är en genomgång av erfarenheter och arbetsmetoder vad gäller de nationella parlamentens roll för att stärka demokratin i EU-arbetet och i det internationella samarbetet. Rapporten kommer att finnas tillgänglig på riksdagens webbplats inom kort. Ärade ledamöter! Två av riksdagens ledamöter har under det gångna halvåret lämnat riksdagen för andra uppdrag. Mats Lindberg kom in i riksdagen 1986 och har varit verksam inom näringsutskottet, dåvarande Förvaltningsstyrelsen och som ordförande i direktionen liksom i nuvarande Riksdagsstyrelsen. Mats Lindberg har sedan tidigt i våras fortsatt sitt engagemang för näringslivsfrågorna som styrelseordförande inom det privata näringslivet. Gun Hellsvik lämnade riksdagen den 1 mars efter att ha blivit utnämnd till generaldirektör för Patentoch registreringsverket. Gun Hellsvik valdes till riksdagsledamot 1994 och blev då ordförande i justitieutskottet efter tre år som justitieminister. Hon valdes 1999 även till ordförande för Nordiska rådets svenska delegation och president i Nordiska rådet. Vi tackar Mats Lindberg och Gun Hellsvik för deras insatser i riksdagen och önskar dem all framgång på nuvarande uppdrag inom svenskt samhällsliv. Ärade riksdagsledamöter! Jag vill varmt tacka er alla för engagerade och kunniga insatser under det år som gått.

Tack också till kammarsekreteraren och till riksdagens personal som med sitt engagemang har bidragit till att göra detta intensiva halvår till en stor framgång. Kära arbetskamrater och vänner! Den blomstertid har nu på sedvanligt sätt inte bara kommit, utan närapå förrunnit medan vi i riksdagen varit strängt upptagna av annat än att se gullvivorna växa och häggen slå ut. Nu önskar jag er alla många och goda stunder att njuta av den lust och fägring stor som trots allt ännu väntar på oss där ute. Göksång gestalt åt vår längtan i denna stund: Bered er för livet och vänd alla blickar mot söder det påstås att solen skall komma så snart den får tid. Då gäller det vara på platsen och insamla glöder att bota sig med och att uppvärma gökhjärtat vid. Ack finge mitt hjärta slå upp sina kamrar och tala om sommarens tid tills jag fölle i backen och dog. Ack bleve det sommar då skulle jag verkligen gala då skulle jag ropa som ingen har ropat i skog. Ärade ledamöter! Kära vänner! Skön sommar och på återseende i höst.

Fru talman! Kammarens ledamöter ber att få tacka för de varma välgångsönskningarna. Också längst bak i bänkarna märkte vi hur det från talmannens ord slog ut små sommarsolar av värme och ljus. Vi gläder oss åt den goda omtanken. Jag tycker att vi ska bära med oss att även en kall och mulen dag kan en varm och ljus tanke få solen att lysa. Visst längtar vi efter sköna sommardagar med vila och avkoppling. Men en malört i bägaren är den där seglivade skrönan om de lata och lediga ledamöterna. Jag tycker att det är trist att hårt arbetande personer ska hängas ut på löpsedlar med texten: "Länets lataste ledamot." Hör här vad chefen för samhällsredaktionen på en stor kvällstidning skrev tidigare i år. Först stod det så här: "Det finns två möjligheter. Antingen måste man vara lite tokig för att komma in i riksdagen. Eller också tappar man omdömet när man kommer dit." Två möjligheter - antingen tokig eller omdömeslös. Är det Grönköpings polismästare som spökar, han som delade in sina medmänniskor i häktade och ännu inte häktade? Längre fram i artikeln står det så här: "Dessutom har ledamöterna fantastiska möjligheter att ta igen sig. En månads ledighet över jul, fyra veckor spridda över året, 13 veckors sommarlov, fyra schemalagda arbetsdagar per vecka." Man tackar - ledigt nästan halva året och fantastiska möjligheter att ta igen sig. Det låter som gjort för Kronblom. Men det är ju inte så. Det här är en tidning som vill att sanningen ska fram. Jag tycker att de ska akta sig för halvsanningar, eftersom det är så lätt att få tag på den felaktiga halvan. Inte finns det någon som tror att journalistarbetet bara är den stund när journalisten syns i rutan eller skriver ut en artikel. Ska vi alltid vara i sändning för att det ska räknas som riksdagsarbete? Våra talmän är ju extra mycket mediebevakade, och även för er gäller ju att ni utför det allra mesta arbetet när mikrofonerna är avstängda. Jag vill gärna uttrycka vår stora uppskattning av talmannen och de vice talmännen för ert utomordentliga sätt att leda riksdagen. Låt mig få säga några ord alldeles speciellt om era insatser för att få den svenska riksdagen också till en pulserande internationell mötesplats. Talmannen beskrev ju det. Världen har kommit närmare. I riksdagen sjuder det av besök med spännande diskussioner och konstruktiva kontakter. Här kan vi tala om gränslöst arbete i dubbel bemärkelse. Våra talmän tar ansvar för ett imponerande antal besök och motbesök, och det pågår i övrigt en stor aktivitet i många dimensioner. Tack vare ert engagemang, er kunnighet, skicklighet och duglighet får ni riksdagen att spela en allt viktigare roll i folkens fredliga samarbete. Jag har också på plats kunnat följa talmannen i internationella sammanhang och blivit glad och rörd över att se den respekt och det förtroende som har visats den svenska riksdagens talman. Fru talman! Det fanns en tid när våra resor till andra länder var starkt ifrågasatta. Jag minns satirtecknaren som ritade utskottsledamöter i baddräkt under palmerna, lojt betraktande fartyg vid horisonten. Texten var: I dag studerar utskottet sjöfarten på Men i år har våra inrikes resor varit mer på tapeten än våra utrikesresor. Då går mina tankar till Carl von Linné. Han fick riksdagens uppdrag att resa i Sverige och utforska växter, djur och natur. Låt oss ta med oss Linnés brinnande nyfikenhet och ge oss ut i vårt vackra land. Låt dig tjusas av mosaiksländan - den är vacker - och se hur dess vackra vingmönster är sinnrikare än hela den inomkommunala skatteutjämningen. Jag vill tacka kammarsekreteraren och riksdagens personal för era goda insatser i den parlamentariska demokratins tjänst. Samarbetet med er har som vanligt varit ovanligt trivsamt, lärorikt och stimulerande. Jag vill också tacka riksdagsjournalisterna för ett gott arbete som förtjänar stor respekt.

Jag önskar er alla en god, glad och upplivande sommar.